Herr talman! Reformerna på familjepolitikens område under de senaste åren har utgjort betydelsefulla led i en målmedveten politik som tagit sikte på att i första hand förbättra situationen för de sämst ställda grupperna. Besluten har inneburit kraftiga förstärkningar just för de grupper i vårt samhälle som har det sämst. Genom beslut i december förra året om höjda bostadstillägg kommer omkring en halv miljon familjer med låga inkomster och många barn liksom barnfamiljer med höga boendekostnader att få kraftiga bidragshöjningar fr.o.m. april månad i år. Höjningen av bostadstilläggen är ett exempel på hur man genom att prioritera kan koncentrera de resurser man har och därigenom få möjlighet att inom tillgängliga ramar göra ordentliga insatser för de grupper som är i störst behov av ett ökat samhällsstöd. När herr Carlshamre beskriver barnbidrag och bostadstillägg som statsbidrag till skatten kan det väl vara en lek med ord som må vara honom tillåten. Jag vill ändå hävda att det system som vi nu har är bättre än de skatteavdrag som vi en gång hade och som innebar att ju högre inkomster man hade desto högre förmåner utgick också. I anslutning till höstens reformbeslut om bostadstilläggen genomfördes också en kraftig höjning av de statliga driftbidragen till daghem och fritidshem fr.o.m. den 1 januari i år. Genom denna bidragshöjning har kommunerna fått större möjligheter att öka daghemsutbyggnaden så att den bättre tillgodoser de behov som finns bland barnfamiljerna. Jag vill i detta sammanhang också nämna, utöver vad socialministern inledningsvis tog upp, att barnstugeutbyggnaden i motsats till vad som stundom hävdas i dag bedrivs på en hög nivå. Under tiden från den 1 juli 1971 till den 15 mars 1972 hade kommunerna således påbörjat byggandet av 9 400 barnstugeplatser. Om den trenden fortsätter hela budgetåret — och det är mycket som tyder på att den kommer att göra det — skulle det totalt sättas i gång byggande av 14 000 platser under innevarande budgetår, dvs. 2 000 fler platser än vad vi räknade med när vi fastställde anslagen till barnstugebyggandet. Regeringen har därför beslutat att i den proposition om utgifter på tilläggsstat som inom kort kommer att föreläggas riksdagen föreslå att ytterligare 10 miljoner kronor anvisas i bidrag till anordnande av barnstugor under innevarande budgetår. Debatten här i kammaren har starkt präglats av det intresse som flera av deltagarna har visat för en god boendemiljö som en väsentlig förutsättning för människors sociala välbefinnande. Om fru Marklunds uppgifter från Västra Frölunda exakt överensstämmer med fakta vet jag inte, men de rymmer en kuslig tendens som vi ibland har mött. På kort sikt kan det möjligen vara företagsekonomiskt lönsamt att satsa ensidigt på kommersiella centra men knappast i längden. Samhällsekonomiskt är det en förlust och mänskligt en olycka. Det är inte planering att bygga på det sättet — det är brist på planering, en brist som jag knappast kan tänka mig att någon vill stå upp och försvara här i kammaren. Fru Marklund levererar en rättfram kritik, herr Gustavsson i Alvesta är mer lik en slingerbult. Han öser en blandning av salvelse och galla över kanslihuset för att det där finns en kritisk inställning till bristfälligheter i vissa bostadsområden. Ändå tycks ju herr Gustavsson dela den kritiska inställning som han hånar hos mig. Herr Gustavssons krokiga argumentering ger en viss inblick i den borgerliga oppositionens svårigheter. Det enda man kan ena sig om är att man är kritisk mot regeringen. En socialdemokratisk regering tycks vara en förutsättning för att det alltid skall finnas någonting för borgerligheten att enas kring. Det är min uppfattning — här som i Göteborg — att vi har alltför få genomarbetade undersökningar när det gäller miljöns effekter på barn och ungdom. Däremot har vi fått mera tillfälliga glimtar i rapporter från dem som arbetar på fältet, både i förskola och i skola — rapporter bl.a. om aggressivitet bland förskolebarn. Jag talade om de svårigheter som detta skapar för barnen själva, för deras familjer, för deras omgivning i förskola, skola och kamratkrets. Poängen var att svårigheter i den täta höghusmiljön accentuerades av ensidig inriktning på kommersiella aktiviteter i centra.

Enligt centern verkar det som om den här balansen skulle uppnås om man låter bli att bygga bostäder. Vi skall inte här lasta herr Gustavsson i Alvesta för centerns agerande i storstadsområden, men alla vackra ord om den goda miljön mynnar ju ut i att problemen löser sig om man låter bli att göra någonting. Programmet verkar torftigt, herr Gustavsson. Centerns stolta flaggskepp i miljöpolitiken, den många gånger omnämnda miljömotionen från 1962, sänktes ju skoningslöst av herr Hjorth i en debatt här i kammaren för någon månad sedan. Diskussionen om centerns bostadspolitik lämnar jag med tillförsikt till inrikesministern. Kanske tål era krav på den punkten lika dåligt dagens ljus som er miljömotion. När det gäller bostadsplanering löser man ju inga problem med att låta bli att göra någonting. Vi har inom servicekommittén fört fram konkreta förslag om enhetlig finansiering för att främja integrerade servicecentra, och en del sådana centra håller redan på att byggas på dispens. Våra förslag har sedan tagits upp och vidgats av delegationen för bostadsfinansiering. Jag tror att den planering av boendemiljö med integrerade servicecentra, som servicekommittén haft tillfälle att medverka i under nära samarbete med samhällsengagerade arkitekter och framsynta kommunalmän, innebär ett viktigt steg fram mot en boendemiljö med människan i centrum. Planering och färdigställande av nya bostadsområden är en tidskrävande process. Hittills är det bara Brickebacken i Örebro som existerar i sinnevärden, men jag kan glädja herr Gustavsson med att vi har kontakter med flera kommuner i landet och att intresset är stort. I denna aktiva politik för en mera människovänlig boendemiljö är herr Gustavsson i Alvesta och hans partivänner välkomna att delta.

Herr talman! Eftersom jag inte hade replikrätt förut skall jag be att få svara herr Göran Karlsson. Han sade att i en del kommuner där centern har stort inflytande är det låga kommunala bostadstillägg. Finns det inte några socialdemokrater i de kommunerna, herr Göran Karlsson, och vad har de i så fall gjort? Jag vet att det finns relativt låga bostadstillägg även i kommuner där socialdemokraterna har majoriteten. Sedan en sak som herr Göran Karlsson kan tala med många kommunalpolitiker om i dag. Hur är det med skatteunderlaget i de kommuner där man har relativt låga kommunala bostadstillägg? Och har herr Göran Karlsson undersökt hur mycket varje skattebetalare betalar per skattekrona för bostadstilläggen, så kanske herr Karlsson finner att det är betydligt större belopp. Detta hör ju i stor utsträckning samman med att en del av dessa kommuner har lågt skatteunderlag. Därtill har man genom kostnadsövervältring från staten berett dessa kommuner ännu större svårigheter. Socialministern knöt an till mitt resonemang om urbaniseringen och dess påverkan. Han sade att när urbaniseringen tas som intäkt för kostnadsstegringar kommer man snett, och så tog herr socialministern exemplet folkpensionerna.

Vidare säger socialministern att debatten här i stort sett har kommit att röra sig om den kommunala socialhjälpen. Jag har i varje fall för mitt vidkommande inte tagit upp den direkt, även om jag kanske något har snuddat vid den. Mitt huvudanförande gick ut på att vi måste planera vårt samhälle utifrån så väsentliga och grundläggande faktorer som människors möjligheter att fungera. Jag sade att det har vi inte gjort, och det måste vi göra i fortsättningen. Statsrådet Odhnoff säger att de ökade bidragen som kommunerna fick i höstas ger kommunerna större möjligheter att bygga barnstugor. Ja, men när vi begärde, som vi sedan också gjort i en reservation, att de skulle ha högre statsbidrag, vad sade man då från utskottsmajoriteten och från socialdemokraterna? Jag citerar: ”Genom höjningen av statsbidraget till de kommunala bostadstilläggen till 60 76 av kostnaden och genom det ökade stödet till driften av barnstugor får kommunerna täckning för de kostnader som uppstår till följd av förbättringarna av tilläggen.” Det ges således inte utrymme för mera byggen, men sådana måste ske. Den höjning som tillfördes kommunerna i höstas med 2 800—4 000 kronor skulle kompensera kommunerna för de höjda bostadstilläggen, det har man ju sagt. Sedan säger statsrådet Odhnoff att min argumentation är mera som en slingerbult. Jag citerade vad statsrådet hade sagt enligt vad tidningarna skrivit. Jag ställde frågan om man inte i Kanslihuset tidigare har observerat de negativa effekter som statsrådet Odhnoff påtalat enligt tidningsreferatet. Det är ju dessa problem, statsrådet Odhnoff, som vi år efter år har tagit upp här i motioner från vårt parti — om miljöfrågorna, om boendemiljön, om bostadsbyggandet, om regionplanen i Stockholmsområdet exempelvis. Menar statsrådet Odhnoff att genomförandet av den sistnämnda planen skulle innebära en förbättrad bostadsmiljö dels för dem som skulle flytta in i de nya områdena, dels för dem som i dag bor här? Centerns uppfattning är den, att vi måste rusta upp för de människor som bor i storstadsområdena, innan vi helt inriktar oss på att skapa nya bostäder, så att det skall flytta in ännu mera människor. Statsrådet Odhnoff raljerade över den miljömotion som vi väckte 1962 och sade att den sänkte herr Hjorth här en gång i vintras. Det gjorde han visst inte. Det som vi röstar om i riksdagen, statsrådet Odhnoff, är ju utskottsutlåtandet. och om statsrådet Odhnoff gör sig besväret att läsa igenom den reservation som fanns till utlåtandet över miljömotionen 1962, så skall statsrådet Odhnoff finna att där krävdes en utredning för att vi skulle få ett miljöpolitiskt handlingsprogram. Det var detta som centern i voteringen vid det tillfället blev ensam om.

Herr talman! Den här inledande debatten kanske har blivit något mer omfattande än vad i varje fall jag avsåg, och jag skall i det här skedet av debatten inte gå in på statsrådet Odhnoffs domäner. Den saken kommer att tas upp av herr Romanus senare i debatten. Att jag har begärt ordet beror närmast på det andra anförande som socialministern höll nyss. Det är riktigt att nya forskningsresultat och också den stegrade livslängden gör att sjukvårdskostnaderna ökar. Det är också riktigt, som socialministern sade, att jag vid flera tidigare tillfällen tagit upp prioriteringsfrågan. Jag beklagar bara att socialministern kanske inte riktigt har fattat vad det här gäller. Det är måhända hårt sagt, men jag får den uppfattningen i varje fall. Jag skall återkomma till boken Sjukvård på 80-talet, hur och hur mycket? Men innan jag citerar ett stycke ur den skall jag än en gång konstatera att målsättningen för vår sjukvård måste det vara politikerna som slår fast — politikerna på riksplanet och inte på varje landstingsplan för sig. Självfallet håller jag med socialministern när han säger att läkarna måste ta sitt ansvar för vad de gör. Visst måste de det; men det är ansvarsfördelningen mellan politiker och vårdpersonal som är det avgörande, när man resonerar om dessa frågor. Författarna till den bok jag nämnt talar just om denna prioritering som jag har fört fram gång på gång. Det är alldeles riktigt, herr socialminister. Jag har gjort det. Och de gör det också. Och de kommer fram till tre teser, som de sammanfattar sitt resonemang i. Den första gäller sjukvårdsefterfrågan.

Ansvaret för otillfredsställd eller icke alls tillfredsställd vårdefterfrågan ligger icke hos vårdpersonalen, vars ansvar för hälsooch sjukvården klart är hänfört till vård och behandling av det individuella fallet inom ramen för de resurser, som sjukvårdshuvudmännen ställt till förfogande.” Jag har ingenting att erinra mot en sådan sammanfattning av det problem som vi här står inför. Sedan kommer man in på den andra tesen, som gäller arbetskraften, och tes nummer tre som gäller ekonomin.

Man slutar sitt resonemang med följande: ”Enligt vårt sätt att se får inte detta föranleda, att hälsooch sjukvården stoppas upp av ekonomiska skäl. Det finns inte anledning till att just hälsooch sjukvården i den allmänna debatten skall framstå som den samhällsfunktion, där ökade ekonomiska insatser inte skulle vara motiverade. Detta är emellertid självfallet en politisk fråga, som handlar om samhällets samlade resurser och deras användning.

Slutligen, herr talman, kom socialministern in på den i dag ganska ofta diskuterade minimilönen, medborgarlönen, negativa skatten eller vad man nu kallar den. Då nämnde socialministern att visst har det förekommit sådana framstötar tidigare, och visst förekommer det nu också — vi kommer för övrigt att få behandla en motion i det ärendet vid årets riksdag — men motiven har skiftat. Om jag fattade socialministern rätt skulle motivet ibland ha varit att avskaffa hela vår nuvarande socialpolitik, underförstått för att spara pengar, eller försämra vår socialpolitik och därigenom göra det billigare. Jag beklagar att man så ofta misstänkliggör förslag som framförs från annat håll än från regeringen och regeringspartiet.

Herr talman! Låt mig först tacka socialminister Aspling och statsrådet Odhnoff för att de återförde debatten till ett sakligare plan och till en mera lågmäld ton, som jag tror bäst tjänar det syfte som vi alla är ute för att främja. Herr Aspling gjorde ett försök att sammanfatta mitt första inlägg. Han tyckte sig kunna göra det med formuleringen: Skatterna skall sänkas och förmånerna höjas. Det vore verkligen ett enkelt politiskt program. Jag tror att både herr Aspling och jag skulle vara utomordentligt glada om vi med gott samvete kunde gå ut med ett sådant program, för det skulle verkligen innebära en mycket stor förbättring för de flesta. Fullt så enkelt är det nu inte. Jag skulle väl, om jag ville använda en lika enkel formulering med den risk det innebär att den blir schablonmässig, kunna säga att om skatterna kan sänkas kan också förmånerna sänkas och i vissa fall helt upphöra. Dessa förmåner går, som jag sade, i dag till mycket stor del åt till att tillfredsställa behov som har uppstått på grund av skatten, behov som inte fanns tidigare utan som skattetrycket har skapat. Under debatten har jag fått en del upplysningar från den kommun som med en vanlig socialdemokratisk definition bör vara Sveriges starkaste samhälle, nämligen Örebro, där man har den enorma kommunala skattesatsen 27 kronor plus ungefär 3 kronor som man får av oss andra i skatteutjämningsbidrag. Om det är sant att ett samhälle som tar i anspråk en stor del av medborgarnas inkomster och förvaltar dem för medborgarnas räkning är ett starkt samhälle, så är Örebro en mycket stark kommun. Nu lär örebroarna av någon anledning inte uppleva det så, men det behöver vi inte fördjupa oss i. Där hade man i år en 40-procentig ökning av de sociala kostnaderna, som ansvarigt folk nästan helt hänför till stigande bostadskostnader. Och så säger man att den skattehöjning med över 3 kronor som blivit nödvändig i år kommer att framtvinga en liknande ökning av de sociala kostnaderna. Oavsett vad som i övrigt händer kommer alltså den ökade skattebelastningen att tippa över fler människor på den sida om gränsen där man måste få hjälp i extraordinär ordning, och så är man inne i en cirkel. Det är den cirkeln som jag flera gånger har försökt påvisa finns: själva de åtgärder vi vidtar för att avhjälpa behoven skapar nya behov i en ständig spiral som tycks vara mycket svår att bryta. Jag fick en direkt fråga av socialminister Aspling, nämligen om jag menar att den svenska socialpolitiken inte tål att bygga vidare på, att hela systemet är felaktigt — jag tror att jag nu citerar frågan korrekt. Det är en mycket, mycket allvarlig fråga. Jag vill gärna försöka svara med samma allvar som frågan ställdes; till en del gjorde jag det redan i mitt första inlägg. Låt mig först, med oförminskad respekt för socialminister Aspling och hans vilja och även förmåga att arbeta med de sociala problemen, säga att hans framträdande gör ett intryck av trötthet. Jag menar nu inte — jag understryker detta starkt — ett personligt intryck; det är inte herr Aspling själv som verkar ofräsch eller så, men politiken som framläggs gör på något sätt ett intryck av trötthet.

Vad jag sade tidigare var att vad dessa människor, som jag refererade till — de som verkligen arbetar ute på fältet med de sociala frågorna —, upplever i dag inte är enstaka brister som relativt lätt kan rättas till bara pengarna kommer fram. Vad de upplever är i stället att en del av själva grunden vacklar, att systemet håller på att spricka upp i fogarna; men det gäller långt ifrån hela systemet och hela grunden. Herr Aspling räknade upp en del områden där det vidtagits åtgärder som han undrade om jag verkligen vill underkänna och säga att de är negativa till sin verkan. Nej, långt därifrån, mycket fungerar ännu — och fungerar bättre än det gjort tidigare — men jag tycker ändå att vi har rätt och skyldighet att ställa frågan: Håller det inte på att hända någonting med själva grunden? Är inte en del av den teknik vi tillämpar i vårt sociala system ett arv från en tid med helt andra förutsättningar än vår tids, bl.a. en helt annan inkomstfördelning?

Men bruttoeffekten slår igenom i skattetrycket och upplevs som en belastning som kan bli för stor för att vi skall få människorna att tåla den. Jag tycker att vi har både rätt och skyldighet att ställa den fråga jag nyss ställde, och jag menar verkligen att det i vissa delar är grunden som vacklar, inte bara detaljer som är felaktigt utformade. Och jag hävdar fortfarande: vi kommer inte förbi detta utan att se på de andra stora områdena som påverkar behovet av sociala insatser — och det är skatterna. Fru Odhnoff talar med viss stolthet om de förbättringar som gjorts för barnfamiljerna; men fru Odhnoff måste vid det här laget liksom jag ha börjat få rapporter om att den reform vi beslutade om i december till vissa delar slår slint — jag vet ännu inte i hur stor utsträckning, och det vet nog inte fru Odhnoff heller. Det kommer emellertid rapport efter rapport från kommuner som har beslutat att icke utnyttja möjligheten att med statsbidrag höja de kommunala bostadstilläggen till barnfamiljer. Kommunerna står kvar på den gamla nivån, och de gör kanske t.o.m. en vinst därför att bestämmelsen om att statsbidraget ökar till 60 procent gäller även om man inte höjer bostadstilläggen — och det gör man många gånger inte. Varför gör man inte det? Jag tror att vi skall vakta oss mycket noga för att skylla på kommunal snålhet. Jag tror att vi skall respektera när kommunerna säger: Vi klarar det inte. Man får genom ett reformbeslut i riksdagen, som fattats efter det att den kommunala budgeten är fastlagd, en ny utgift, som måste tas från det hårt ansträngda kontot ”oförutsedda utgifter” — det finns ingen annan plats för det — och man klarar det inte. Vad händer då? Jo, då blir det så att ett antal familjer — jag vet inte hur stort — inte får något förbättrat statsbidrag till skatten, men de får den höjda skatten i sina kommuner. Därmed har det, i varje fall för dem, slagit slint denna gång. Jag tycker att det är ett exempel bland andra på att vi ibland siktar åt ett håll och träffar åt ett annat. Vi får senare reda ut hur vanlig den här företeelsen blir; jag vet det inte, men jag känner till konkreta exempel på att detta händer och att man i många kommuner, även bland de stora, allvarligt överväger: Har vi möjlighet att ta den här reformen eller inte? Vi kan inte komma ifrån skatteresonemanget. Fru Odhnoff snuddade vid det förflutna och sade att vi en gång i världen hade ett system som gav större stöd till människor ju större inkomster de hade. Jag vill bestämt säga ifrån att det knappast finns någon i dag som åsyftar att återinföra sådana effekter, och det är ej heller nödvändigt. Jag har sagt någon gång tidigare att det i vår tid knappast finns någonting som inte går att göra med skatteskalor; kan göra det mesta. Man kan bestämma sig för de effekter man vill nå och hur stort stöd man vill ge i olika inkomstlägen, till olika familjetyper osv. Sedan kan man se till att man får fram de effekterna. Det är inte ens särskilt svårt med vår tids teknik. Det är inte fråga om att privilegiera de rika, men det är fråga om att på något sätt försöka få bort det stora, väldiga mellanblocket i transfereringarna, vilket inte gör vare sig till eller ifrån. I båda kanterna på det stora transfereringsblocket finns en bit som har effekt och verkligen innebär överföring från rika till fattiga, men däremellan ligger ett väldigt block, som är mycket större och där pengar går ut och in till samma människor. Detta hör till det som jag menar att man måste börja med att rätta till. Socialförsäkringarna, herr Aspling, är inte bra i dag. De fyller inte sin uppgift. Det är klart att de är mycket bättre än de var på 1930-talet, men de fyller inte sin uppgift fullt ut. Vi vet — en del av försäkringarna är under utredning — att sjukförsäkringen lämnar stora luckor, som måste fyllas igen. Vi vet att arbetslöshetsförsäkringen lämnar ännu större luckor. Jag vill gärna säga att jag är djupt besviken på den utredning som har lagt fram förslag till ny arbetslöshetsförsäkring. Jag vet att det har skett i en tämlig politisk enighet, men jag är lika besviken i alla fall. Om det nu beror på hänsynen till att fackföreningarna behöver sina egna arbetslöshetskassor såsom rekryteringsargument eller på något annat, är det en halvmesyr man tänkter sig. Jag vill personligen — jag understryker detta med personligen, ty frågan är ännu inte behandlad i något parti, såvitt jag förstår — inte tänka mig någon annan form för arbetslöshetsförsäkring än ett nytt kapitel i lagen om allmän försäkring, vilket skall omfatta alla. Det är för mig en självklarhet. Våra socialförsäkringar har även andra brister, som gör att vi får gå in med hjälpformer, vilka inte borde behövas i sammanhanget. Herr Aspling säger — och jag skall sluta med det — att vi ensidigt har uppehållit oss vid den kommunala socialhjälpen. Herr Gustavsson i Alvesta har redan svurit sig fri och sagt att han över huvud taget inte har sysslat med den. Jag vill säga att den hjälpformen spelade en mycket liten roll i vår debatt, tills herr Göran Karlsson i Huskvarna förde in den. Jag har i dag som tidigare åberopat den kommunala socialhjälpen bara i ett enda syfte, nämligen för att visa ett symtom bland andra symtom på att det är någonting som inte fungerar. Det kan inte — jag understryker det, herr Aspling, en gång till — få vara så att inkomstbortfall mot vilka man borde kunna försäkra sig skall behöva täckas med tillfällig, enskild, behovsprövad socialhjälp. Socialhjälpen får inte förbli vad den i dag är — det hävdar jag mycket bestämt — nämligen ett mekaniskt utbetalande av pengar som borde komma någon annanstans ifrån. De människor som sysslar härmed hindras att göra det de verkligen skall göra, nämligen delta i den uppsökande, individuella och rehabiliterande vården. Det finns tusenstämmiga vittnesmål från dem som sysslar med detta om att det förhåller sig så. Det är vi som har ansvaret. Vi skall inte misskreditera socialhjälpen. Vi skall inte nedvärdera socialvården. Vi skall rehabilitera socialhjälpen, men vi kan inte göra det så länge den i huvudsak — jag hävdar, i huvudsak — består av ett mekaniskt utbetalande av pengar, där man inte har tid att göra sig bekant med vad som är det bakomliggande behovet. Det är bara detta jag har velat säga om socialhjälpen. Det är inte ett instämmande i något skall om att socialhjälpen skulle vara onödig eller innebära ett särskilt påfallande slöseri. Socialhjälpen fyller inte den uppgift den skall fylla, därför att den tvingats fylla uppgifter som den borde vara befriad ifrån.
Herr talman! I korthet några kommentarer. Herr Gustavsson i Alvesta nämnde att han i sitt första inlägg hade sagt att urbaniseringen avspeglar kostnadsstegringar etc. i den huvudtitel vi i dag diskuterar. Vad jag ville fästa herr Gustavssons uppmärksamhet på är att av den mycket kraftiga anslagsökning det är fråga om här, nämligen 1 800 miljoner kronor, gäller ungefär hälften folkpensionsanslaget. Sedan skulle vi kunna föra en diskussion mera i detalj.

Till herr Hamrin vill jag säga att han tydligen har svårigheter att lyssna på vad jag säger. Jag sade i mitt första anförande — och jag upprepade det i mitt andra — att politikerna givetvis måste ta ansvar för sjukvårdens målsättningar, struktur och inriktning. Det är detta viktiga arbete vi står mitt uppe i. Jag har tidigare fört den här debatten med herr Hamrin här i kammaren, och jag skall inte nu upprepa vad jag då anförde. Vi befinner oss mitt i en strukturell förändring av sjukvården. Målsättningen för hälsooch sjukvården har också nu, på ett helt annat sätt än tidigare, inriktats på att få till stånd denna strukturförändring. Det framstår som en nödvändighet, inte minst på grund av sjukvårdens kostnadsutveckling och angelägenheten av ett riktigt resursutnyttjande. Därvid har vi ställt den öppna vården, långtidsvården och psykiatrin i centrum; de delarna är prioriterade i olika avseenden. Samhället har skaffat sig instrument som i dag på ett bättre sätt än tidigare möjliggör en strukturell förändring av sjukvården. Jag vill säga detta till herr Hamrin, eftersom man i den rapport som han citerat ur — från den studiegrupp som har avlagt besök i Amerika — diskuterar inte minst de här tingen. Jag skulle tro att vi är ganska överens, inte minst med sjukvårdshuvudmännen ute i de olika sjukvårdsområdena, om nödvändigheten av insatser på det här området.

Detta karakteriserar i hög grad moderaternas inställning. Det är intressant att lyssna på herr Carlshamres inlägg här i socialdebatten. Uppfattningarna svänger i hög grad mellan olika ståndpunkter.

Det språket har vi hört så många gånger förut, att vi har anledning att brännmärka det i olika avseenden. Det är ju så, herr Carlshamre, att vi har ett socialt trygghetssystem som ger stora befolkningsgrupper en säkerhet och trygghet i tillvaron som de icke hade tidigare. Ta den stora gruppen av folkpensionärer. Där tror jag inte herr Carlshamre skall blanda in skatten, ty de folkpensionärer som bara har folkpension betalar ingen skatt. Vi betalar solidariskt i hög grad över budgeten för den trygghet vi menar att de gamla skall ha. Herr Carlshamre söker svära sig fri från att här i debatten egentligen ha velat föra någon diskussion om socialhjälpen, men så fort han säger detta, är han i andra meningen direkt över på den frågan. Det har sagts, herr talman, att socialhjälpen är en viktig del i trygghetssystemet på det kommunala planet. Att mycket där behöver förnyas och förbättras, har jag understrukit. En statlig utredning kommer i år att framlägga ett betänkande, som tar upp just dessa frågor. Vi får tillfälle att återkomma till frågan om hur och på vilket sätt socialvården — inte minst socialhjälpen — skall förnyas. Men vi diskuterar här i dag en huvudtitel som omsluter 17 miljarder kronor. Att herr Carlshamre är färdig att i stort sett underkänna allt detta, är fantastiskt. Gå ut till människorna och predika detta. Säg till dem att det mesta i socialbudgeten egentligen är felaktigt. Tala med folkpensionären, den sjuke, den invalidiserade, alla de människor, som tack vare trygghetssystemet i dag har en rimlig säkerhet i tillvaron. Det är mycket som behöver förändras, förbättras och förnyas. Nya problem tillkommer, som kräver nya lösningar. Herr Carlshamre talar om tröttheten. Ja, det vore kanske lätt att karakterisera moderaterna som trötta när de agerar och framför sina olika synpunkter. Jag skall inte göra det.

Om herr Carlshamre menar att presentationen där karakteriseras av politisk trötthet, må det vara herr Carlshamres sätt att värdera. Vad vi säger är: ”Arbetsmiljöutredningen förbereder nya insatser för en bättre arbetsmiljö bl.a. genom ökat inflytande för de anställda i arbetsmiljöfrågorna. Sjukpenningutredningen undersöker möjligheterna att göra sjukpenningen från försäkringskassan jämförbar med beskattad sjuklön från arbetsgivare. Förslag till utformningen av en tandvårdsförsäkring skall läggas fram av en pågående expertutredning. Efter beslutet vid 1971 års höstriksdag om kraftigt förbättrade bostadstillägg till barnfamiljerna kommer familjepolitiska kommittén att i sitt slutbetänkande bl.a. redovisa förslag i fråga om ett bostadssocialt stöd till låginkomstgrupper utan barn. En genomgripande översyn av verksamheten i daghem och lekskolor pågår i barnstugeutredningen, som i ett betänkande under året kommer att behandla verksamheten för barn i förskoleåldern. Vidare väntas socialutredningen lägga fram ett principbetänkande om den kommunala socialvårdens målsättning och organisation.” Med andra ord står vi mitt uppe i ett kanske större, mera omfattande, mera kostnadskrävande reformarbete än någonsin. Herr Carlshamre! Allt detta upplever jag för min del som inspirerande. Om herr Carlshamre i sitt inlägg syftade på mig personligen vill jag säga att detta reformarbete i varje fall icke medfört att jag på något sätt känner mig trött. Tvärtom känner jag mig inspirerad därför att så mycket är kvar att göra i vårt samhälle.
Herr talman! Jag skulle i korthet vilja bemöta herrar Gustavsson i Alvesta och Carlshamre på några punkter. Herr Gustavsson frågar om man i kanslihuset inte observerat svårigheterna i de nya bostadsområdena tidigare. Jag vill svara med en motfråga: Tror herr Gustavsson att inrikesministern tillsatte servicekommittén och en rad andra utredningar därför att han ansåg att allting var väl beställt ute i de nya bostadsområdena? När herr Gustavsson sedan drar in regionplanen i diskussionen så är det väl på sin plats att påpeka att regionplanen är en översiktlig plan för markanvändning. Den säger föga om hur närmiljön så småningom kommer att se ut. Det är kommunens sak att utforma denna. Men oberoende av hur många eller hur få människor som man planerar för, måste det ju vara de sociala behoven som skall sätta riktmärket. Det är definitivt inte att tillgodose de sociala behoven att bara vilja stoppa bostadsbyggandet. Detta i synnerhet i ett läge då hälften av bostadsbyggandet här i Stockholm går till ökad ytstandard. Stockholm har genomsnittligt en lägre bostadsstandard än landet i övrigt och det är rimligt om stockholmarna får samma bostadsstandard som resten av landet. Herr Gustavsson tar vidare upp frågan om en koppling av bostadsstöd och barnstugebidrag med statens stöd till kommunerna för detta. Ja, för varje ny plats som kommunerna bygger i sina barnstugor får de redan större bidrag från staten.

Herr Carlshamre tog upp den höga kommunalskatten i Örebro till diskussion. Jag vet inte vad som föranledde honom till detta. Jag tror att Örebro endast nämndes i mitt tidigare inlägg med anledning av den bostadsmiljö som man där planerar. Därför vill jag litet mera beskriva för herr Carlshamre vad integrerade servicecentra går ut på. Det innebär ett försök att på en ekonomiskt sund basis på ett okonventionellt sätt disponera de lokaler som man ändå bygger för skola, bibliotek, kyrka, fritidsändamål, idrott, de butiker som finns i området, de lokaler för hälsovård, tandvård, socialvård osv. som man har. Man disponerar dem på så sätt att man genom samverkan mellan nämnder och förvaltningar använder de gemensamma lokalerna för ett mångsidigt utbud. Genom att man alltså har kunnat integrera sitt lokalprogram, har man kunnat komma med ett mångsidigt utbud av aktiviteter på en starkt begränsad lokalyta. För en och samma kostnad för oundgängliga nyttigheter har man således fått ett ökat utbud av aktiviteter genom att samordna resurserna. Det är en sund kommunal ekonomi att arbeta på det viset.

Herr talman! Jag vill erinra statsrådet Odhnoff om att jag förra gången bara citerade följande av vad statsrådet Odhnoff sade i Göteborg: ”Vi vet mycket litet om vilken effekt olika boendemiljöer har på människor. På senare tid har vi emellertid fått in alarmerande rapporter om effekten av tät och hög förortsbebyggelse på barn.” Min fråga var om man inte hade observerat detta tidigare, vilket i så fall är märkligt. Statsrådet Odhnoff svarar med att ställa frågan: ”Varför tillsattes servicekommittén, om regeringen inte hade observerat det här?” Servicekommittén har, såvitt jag förstår, till uppgift att försöka komma med förslag om servicen inom skilda områden. Jag kan inte direktiven, men det är väl dessa frågor i stort som är det väsentliga. Vidare vet jag inte om servicekommittén har kommit med något som helst förslag sedan den tillsattes. När det sedan gäller Stockholmsregionen var statsrådet förvånad över att jag tog upp frågan om regionplanen. Men den innebär ju att man fastställer vissa befolkningsramar, och det är det som diskussionen har gällt hela tiden. Vi har för vår del ställt frågan: Om man sammanför över två miljoner människor i detta område, hur blir det då ute i landet och hur kommer det att se ut i Stockholmsregionen? Beträffande kopplingen av bostadsstödet och bidraget till barnstugor så refererade jag vad socialutskottet har sagt när utskottet avvisat vårt förslag om en höjning av statsbidraget, där vi klart ger uttryck för att höjningen av bidraget till barnstugorna skall kompensera de ökade kostnaderna för bostadsstödet. Och, statsrådet Odhnoff, även om det blir så att kommunen har möjligheter att bygga fler barnstugeplatser och får 4 000 kronor per plats, så är det ju inte hela kostnaden. Kommunen betalar ju också en del av kostnaden.
Herr talman! Bara en kort replik. Jag tror att mycket av den här diskussionen om herr Gustavssons i Alvesta tidningsläsning och vad som kan ha kommit fram där beror på att jag kanske inte har läst samma tidningsreferat, utan bara har utgått ifrån vad jag har sagt vid mötet. Därför är det möjligt att vi delvis talar förbi varandra. När det gäller befolkningsramar så överlämnar jag med förtroende åt riksdagen att fastställa dessa. Det är inte några tjänstemän i Stockholm som skall fastställa sådana ramar. Sedan är det ju beklagligt att herr Gustavsson inte alls känner till servicekommitténs verksamhet. Jag måste tydligen leta rätt på våra skrifter och överlämna dem till herr Gustavsson; vi har avgivit två betänkanden och fyra andra skrifter. Finansieringsfrågorna har som sagt tagits upp av delegationen för bostadsfinansiering och vi hoppas att det inom en snar framtid skall avsätta sina spår här i riksdagen.

Herr talman! Detta med planering av debatter är sannerligen, som alla är medvetna om, ett besvärligt kapitel. Vi är några här som hade trott att vi skulle ha en familjepolitisk debatt under nästa punkt och inte under den allmänna rubriken. Men nu har ju familjeministern dragit upp de familjepolitiska frågeställningarna i sitt anförande, och då är det väl bara för oss vanliga dödliga att följa hennes exempel och låta den allmänna debatten även omfatta principerna inom familjepolitiken. Jag får bara uttrycka den förhoppningen, herr talman, att i varje fall inte jag med detta skall bidra till att den totala debattiden blir längre. Men det kan man ju aldrig garantera i förväg. Herr talman! Det är två ekonomiska problem som i dag dominerar barnfamiljernas situation. Det ena är: Hur skall man få pengarna att räcka till? Det andra är: Hur skall man genom en egen arbetsinsats höja sin standard eller i varje fall möta trycket från de ökade priserna? Jag tänker också mera kortfattat ta upp tre andra problem, nämligen hur man skall ordna barntillsynen, hur man skall få tiden att räcka till i barnfamiljerna för hem, barn och förvärvsarbete och hur man skall få en bättre boendemiljö. När det gäller det första problemet, hur man skall få pengarna att räcka, har matpriserna under den senaste tiden stått i centrum för intresset. Matpriserna är naturligtvis särskilt betungande för barnfamiljerna, och de har i år ökat med 3 procent. Det är en dramatisk utveckling och det är naturligt att den tilldrar sig uppmärksamhet. Men vi skall inte tör den skull glömma bort att även andra levnadskostnader har ökat. Under 1970 och 1971, när vi hade det så kallade — jag vill understryka ”så kallade” — prisstoppet, ökade levnadskostnaderna med 14 procent. Bara under de två första månaderna av detta år har de stigit med ytterligare 2,5 procent. Barnfamiljerna är inte skyddade mot dessa prishöjningar. Pensionärerna är det, och socialministern sade tidigare under debatten att detta värdesäkra skydd numera är en självklar rättighet för pensionärerna. Jordbrukarna är också genom sitt avtal skyddade mot levnadskostnadernas höjning. Men barnfamiljerna, som skall betala de höjda matpriserna, är inte skyddade. Barnbidraget är inte värdesäkrat. Det enda som barnfamiljerna kan vara riktigt säkra på, med det nuvarande skattesystemet, är att inflationen höjer deras skatt. Socialdemokraterna vägrar att införa värdesäkra skatteskalor. Alltså ger inflationen det resultatet att större delen av inkomsten går till skatt, trots att realinkomsten inte ökar. På Aftonbladet har man funderat över dessa problem, och man har därifrån lämnat följande bidrag till diskussionen, som jag skall be att få återge därför att det innehåller en del tänkvärt: ”Höjda barnbidrag är ett sätt att öka en viss kategoris — nämligen barnfamiljernas — konsumtionsförmåga. Och det märkliga är ju att denna rätt framkomliga väg inte alls har utnyttjats av politikerna. Folkpensioner skall vara värdebeständiga och därmed indexregleras. Det är något som man har kunnat bli överens om. Men att barnbidrag skulle kunna göras värdebeständiga, indexreglerade och kanske rent av kunna höjas i takt med den allmänna standardutvecklingen, det är en tanke som våra mest folkkära politiker egentligen aldrig vågat tänka.” Nu är ju det där inte riktigt. Alla vet, åtminstone här i riksdagen, att i varje fall tre partier — folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna — under flera år har yrkat just på en värdesäkring av barnbidragen, och vi har också fört fram önskemålet att man skall ha en planerad standardhöjning av barnbidragen. Det skall väl också till Aftonbladets heder sägas att tidningen sedan medverkat till att detta misstag rättats till. Påståendet gäller alltså bara socialdemokraterna och moderaterna. Men det intressanta är kanske fortsättningen på det resonemang som Aftonbladet för, där man svarar på frågan varför de här politikerna inte har vågat tänka tanken att man skall värdesäkra barnbidragen. Jo, säger Aftonbladet, ”dom anser väl att pensionärerna är att föredra framför barnfamiljerna. Dom tror kanske att pensionärerna är politiskt mera pålitliga än barnfamiljerna.” Nu gäller ju detta resonemang inte folkpartiet och centerpartiet, eftersom vi har föreslagit värdesäkring av såväl pensionerna som barnbidragen. Vi anser att pensionärerna och barnfamiljerna är lika pålitliga. De här funderingarna måste väl Aftonbladet ha inhämtat i de inre socialdemokratiska cirklarna, och det kan ju vara ett intressant besked till barnfamiljerna. När man diskuterar matpriserna kan man självfallet finna skäl att se över jordbrukspolitiken, framför allt på längre sikt, men även på kort sikt för vissa mindre justeringar. Men en sak är obestridlig, nämligen att den effektivaste vägen att utnyttja de knappa resurserna, om man särskilt vill minska det stora flertalet barnfamiljers problem, är en höjning av barnbidraget. En tidning har räknat ut — och jag har ingen anledning att betvivla dessa uppgifter — att en sänkning av mjölkpriset med 25 öre per liter, av priset på kött, fläsk och ost med 2 kronor per kilo och av priset på mjöl med 25 öre per kilo skulle kosta lika mycket som en höjning av barnbidraget med 1 000 kronor per barn och år. Det säger väl något om vad som är fördelaktigast och ekonomiskt riktigast, när man vill förbättra barnfamiljernas situation. Nu förklarar kanske en del människor: Vi vill inte ha några bidrag, utan vi vill klara oss själva. Den inställningen kan man i och för sig respektera. Men barnbidragen är icke några bidrag i vanlig mening. Barnbidragen är en del av skattesystemet. De infördes som ersättning för barnavdragen. De är alltså inte märkligare än de grundavdrag som varje person med egen inkomst får göra, och som för de flesta människor är värda ungefär 2 000 kronor, eftersom marginalskatten ligger omkring 50 procent. Ingen skäms för ett grundavdrag, och ingen anser att man på det sättet får ett understöd. Jag vill understryka att självfallet finns det inte anledning att skämmas över ett bidrag heller, om man har rätt att få det. Men i varje fall kan inte barnbidraget jämställas med andra bidragsformer, eftersom barnbidraget är ett uttryck för den urgamla svenska principen om skatt efter bärkraft. Om två familjer har lika stor inkomst men bara den ena familjen har barn, så är det klart att barnfamiljen har sämre skattekraft. Barnbidraget är lika för alla barn och ger inte, som avdragen gjorde, mest till dem som har höga inkomster. Jag skall be att få citera ett par korta aktuella stycken ur TCO-tidningen, som skriver just med tanke på livsmedelspriserna: ”Jordbrukspolitiken behöver alltså en ordentlig översyn helst utan alltför många politiska sidoblickar.” ”Under tiden måste barnfamiljerna stödjas, så att de höga livsmedelspriserna inte frestar på deras ekonomi med full styrka. En höjning av barnbidraget är en lämplig väg att gå. Barnkostnaderna är så pass höga att en sådan hjälp till barnfamiljerna kan göras generell utan att komma i strid med jämlikhetspolitiken.” Herr talman! Jag anser att TCO-tidningen därmed gör en utmärkt sammanfattning av dagens situation för barnfamiljerna. Men inte ens en värdesäkring, än mindre en utbyggnad av barnbidragen har regeringen eller socialdemokraterna i socialutskottet velat gå med på. Det borde bli samma självklarhet att barnbidragen skall vara värdesäkra som att pensionerna är det, vilket socialministern framhöll. Jag tror att jag vågar uttrycka den förvissningen att det kommer att bli samma självklarhet. Vi kommer inte att ge oss på den punkten. I stället satsar regeringen i sin familjepolitik — det sade också familjeministern här i dag — framför allt på bostadstilläggen. Det leder, som var och en kan konstatera, till att ungefär hälften av familjerna känner sig lämnade i sticket och blir lämnade i sticket. De får ingen nytta av bostadstilläggen, trots att de inte har några märkvärdiga inkomster. Som familjeministern också var inne på, går bostadstilläggen praktiskt taget bara till familjer med en inkomsttagare. Familjer där båda makarna arbetar får sällan bostadstillägg, trots att de många gånger har svårt att få pengarna att räcka till. Inkomsterna på papperet kan vara goda, men det är många avbränningar på grund av bådas förvärvsarbete. Därmed är jag inne på det andra problem som jag nämnde. Hur skall man genom en egen insats förbättra sin standard? Hur skall man få det att löna sig att arbeta? Hur är det i dag? Jag ber att på kammarens TV-skärm få visa en liten tabell som illustrerar situationen. Av tabellen framgår att för familjer med en inkomsttagare och 35 000-40 000 kronor i inkomst blir den sammanlagda marginaleffekten av skatt och bortfallande bostadstillägg 84,7 procent. En barnfamilj med en inkomsttagare som tjänar 35 000 kronor får alltså behålla 15 procent av en inkomstökning. Jag har en annan tabell, som visar situationen för familjer med två inkomsttagare. Om makarna förut tjänat 30 000 kronor var och sedan ökar sin inkomst, blir marginaleffekten av skatt, bortfall av bostadstillägg samt höjda daghemsavgifter — om dessa följer Kommunförbundets rekommendation — sammanlagt 88,8 procent, dvs. man får inte behålla mer än drygt 10 procent av en inkomstökning i det fallet. Herr talman! Aftonbladet, vars tänkande jag följer mycket noga, har också reagerat när vi i folkpartiet talat om att det måste löna sig bättre att arbeta. Man har sagt: Nu är folkpartiet ute för att tala för de rika igen! Det är de som tjänar mest som folkpartiet tänker på. Jag undrar, herr talman, om de som tjänar 30 000 kronor och har familj att försörja, eller de familjer där makarna tjänar 30 000 kronor vardera, anser att de hör till de rika i samhället, de som tjänar mest i samhället. Jag undrar om LO:s medlemmar, som det i mycket stor utsträckning rör sig om, känner igen sig när de läser i sin egen tidning om hur man uppfattar deras verklighet. Och hur går det när hustrun i en familj överväger att ge sig ut på arbetsmarknaden? Skatt, bortfall av bostadstillägg, kostnader för barntillsyn, resekostnader och annat, som kommer till, gör att nettoutbytet för familjen som helhet inte blir så stort, och så räknar ju många. Motivet för den skattereform med övergång till individuell beskattning, som beslöts för ett par år sedan, var ju bl.a. att man skulle ta bort tröskeln för de gifta kvinnor som vill ge sig ut på arbetsmarknaden. Det måste löna sig att arbeta, det var motiveringen. Nu är vi i färd med att bygga nya trösklar för de gifta kvinnornas förvärvsarbete. Man behöver inte leta för att finna en stark social motivering för kravet att det måste löna sig bättre att arbeta. Dels är detta en nödvändighet för att vi skall kunna öka samhällets totala resurser och därmed få möjlighet att lösa alla de sociala problem som man har varit inne på i den tidigare diskussionen här i dag. Därtill kommer: Vad blir reaktionen hos dessa familjer som finner att om man ökar sin inkomst med 1 000 kronor, får man behålla 100? Jo, naturligtvis i många fall en känsla av resignation. Det lönar sig inte att anstränga sig. Det blir också en aversion mot samhället, en avoghet mot stat och kommun som man tycker tar orättmätigt mycket av ens inkomstökning, och det leder till en närmast asocial inställning. Man vänder ryggen åt samhällsarbetet. Man säger att det är nästan rättmätigt att lura staten, att lura Sträng som det populärt heter. Det finns ingen här som ger ett finger åt ett sådant resonemang, självfallet inte. Det är klart att alla skatter som är lagligt beslutade skall betalas. Men vi kan inte blunda för att det är så här som människor i dag resonerar ute i samhället inom alla skikt och särskilt där man har just dessa våldsamma marginaleffekter på en inkomstökning. Jag beklagar att regeringen inte utnyttjat möjligheten att göra något åt de mest uppseendeväckande inslagen i bilden, när man nu för några dagar sedan lade fram en proposition om nya regler för inkomstprövning av bostadstilläggen. Vi får tillfälle att återkomma till detta när förslaget skall behandlas här i kammaren, Det hade varit möjligt att få en mildring av de effekterna till stånd, men den har man inte utnyttjat. Det visar att man inom regeringen inte ser särskilt allvarligt på dessa problem. Barntillsynen, som jag nämnde tidigare, skall jag återkomma till under en senare punkt. Det bör väl ändå vara möjligt att i någon mån fullfölja den debattplanering som föreligger. När det gäller arbetstiden skall jag bara helt kort betona att den frågan tas upp i en partimotion som väckts av folkpartiet. När de flesta människor har fått 40-timmarsvecka och 5-dagarsvecka är inte allmän arbetstidsförkortning det mest angelägna sociala målet. Det är i stället att öka möjligheterna till en anpassning av arbetstiderna till människornas behov i skilda situationer. Det kan gälla småbarnsföräldrar. Eva Moberg har fört fram tanken att man skulle ha rätt till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. TCO har diskuterat begreppet rätt till deltid i den situationen. Det kan gälla äldre människor också, dem som studerar etc. I många situationer har man tänkt sig behov av anpassning av arbetstiderna. Det är många människor som inte nöjer sig med ett val mellan att antingen helt vara hemma hos sina barn eller också arbeta full tid och bara få träffa barnen en timme på morgonen, när man rusar i väg, och en timme på kvällen, när man skall anstränga sig för att få dem i säng så fort som möjligt. Detta är ett reellt problem för många barnfamiljer. Ett annat problem är boendemiljön, som statsrådet Odhnoff och herr Gustavsson i Alvesta var inne på. Tidigare ansågs det bland socialdemokratiska debattörer som mycket radikalt att vara motståndare till småhusoch låghusbebyggelse. Nu har man tydligen upptäckt — om inte referaten från familjeministerns anförande är helt och hållet felaktiga — att det kan innebära vissa fördelar att bygga i lägre skala, att hålla markkontakt och exploatera marken mindre hårt. Vi som haft denna uppfattning länge får väl hälsa socialdemokraterna välkomna till dessa insikter. Jag beklagar bara att insikterna inte har spritt sig mer. Ett av de största samhällsbyggnadsprojekten i Sveriges historia är bebyggelsen av Järvafältet i Stockholm. Där har folkpartiet, med understöd av de två andra icke socialistiska partierna, krävt att byggnadsplanerna skall omprövas så att husen kommer ned i höjd och man får en bättre miljö. Socialdemokraterna har emellertid benhårt vägrat att gå med på något sådant. Jag hoppas att familjeministern kan övertyga sina partivänner i Stockholm om att när man skall bygga morgondagens samhälle får man inte tänka kortsiktigt — man måste ta hänsyn till de sociala rön som nu i varje fall tycks ha nått fram till kanslihuset. Fru Odhnoff nämnde att servicekommittén skulle vara ett uttryck för detta. Jag kan inte heller dess direktiv, men inte står det väl där att man skall undersöka om det skall byggas lägre hus och småhus. Kommer ni fram till det, är det så mycket bättre. Jag vet — och det vet kanske också herr Gustavsson i Alvesta — att servicekommitténs arbete har avkastat en mängd papper med text på, men har det kommit några praktiska resultat från servicekommittén? Eller när kommer de? Bara allmänna förhoppningar kan man inte bygga på hur länge som helst.

Herr talman! Vi kanske har kommit en liten aning snett på talarlistan. Det är naturligtvis svårt för en ”skuggminister” på den familjepolitiska sidan att vara tyst sedan dagens familjepolitiska minister hade varit uppe, och det var väl det som lockade herr Romanus till utsvävningarna om folkpartiets politiska insatser. Jag skall inte bemöta honom på annat sätt än genom att säga att det är ett allmänt tal han har hållit om värdesäkring av barnbidrag och om en hel del annat, från jordbrukspolitik till läget på Järvafältet. Men så mycket är klart att en värdesäkring av barnbidragen inte är den angelägnaste socialpolitiska reform vi har att genomföra. Det får vara tillräckligt som svar på herr Romanus” inlägg. Jag begärde egentligen ordet för att bemöta vad Rune Gustavsson i Alvesta sade om kommunerna och socialpolitiken. I anslutning till det frågade han vad socialdemokraterna hade gjort i de kommuner där man har låga bostadstillägg till pensionärerna. Ja, i en mängd kommuner i vårt land har centerpartister och andra borgerliga representanter motarbetat socilademokratiska förslag till höjande av bostadstillägget för folkpensionärerna — det har skett i län som ligger Rune Gustavssons hemvist ganska nära. Sedan tog Rune Gustavsson upp en annan aspekt på denna fråga. Han sade att staten övervältrar kostnader på kommunerna. Men han berörde inte med ett ord statens hjälp till kommunerna i olika avseenden, bl.a. genom det skatteutjämningsbidrag som ges till kommunerna och som utgjorde i runt tal 2 miljarder kronor under 1972. Det innebär att exempelvis Gotlands kommun i dag skulle ha haft en kommunalskatt som legat 9,98 kronor högre än vad den nu gör, men detta har man kunnat undvika genom statens bidrag till kommunen. När Rune Gustavsson säger att staten övervältrar bördor på kommunerna skall sådana här förhållanden med i bilden. Då blir det sannerligen inte en övervältring utan snarare så att staten har gett den kommunen och en hel del andra kommuner, bl.a. i Norrbottens inland, betydligt mycket mer i ersättning än vad den via politiska beslut har ålagt kommunerna i fråga om utgifter. I Kronorbergs län, där herr Rune Gustavsson i Alvesta hör hemma, skulle det ha inneburit en genomsnittlig kommunalskattehöjning på 2:97 kronor om man inte hade haft den här kommunalskatteutjämningen. Jag menar att anklagar man staten för att övervältra bördorna på kommunerna, skall man i rättvisans och rimlighetens namn också säga vad som sker på den kanten. Men det underlät herr Rune Gustavsson verkligt nogsamt att göra. Sedan tog herr Gustavsson också upp frågan om kompensation för de höjda bostadstilläggen. Faktum är ju att kommunerna har fått en höjning från 50 till 60 procent genom det beslut som fattades av höstriksdagen. Skulle det vara så, herr Rune Gustavsson, att det finns en framstegsvilja hos kommunerna så har de också byggt barnstugor, vilket innebär att de har fått full kompensation. Om man tar landet i dess helhet ser man att den egentligen ger kommunerna lika mycket som de betalar ut i kommunala bostadstillägg osv. Herr Carlshamre sade att debatten hade kommit in på ett sakligare plan. Man kan naturligtvis ha olika anspråk på saklighet; herr Carlshamre var allvarligt trängd under den första delen av debatten, och då var det enkelt att kasta ut ett påstående att andra var osakliga. Men sedan sveper herr Carlshamre omkring i de socialpolitiska utkanterna. Han vidhåller vad jag angrep förut, nämligen talet om att transfereringarna till barnfamiljer och andra låginkomsttagare vållar för höga administrationskostnader. Men inte med ett enda exempel har herr Carlshamre kunnat klara ut den saken. Jag fann i herr Carlshamres anförande den gamla högerinställningen mot sociala reformer. Han försöker nu kamouflera sig genom att säga att han vill så rasande mycket, men i själva verket rör det sig om det gamla konservativa motståndet mot socialpolitiska reformer. Moderaterna vill ingen utjämning i det svenska samhället — det är dagsens sanning — och det är det som konstituerar grunden till att man fladdrar omkring med olika ståndpunkter i socialpolitiska sammanhang. Då herr Carlshamre talade om att det skulle vara en trött socialpolitik som bedrivs i dag vill jag säga: Arma gamla Sverige, om det skulle gå så långt att de borgerliga gemensamt skulle bilda regering och herr Carlshamre möjligen skulle kunna bli påtänkt som socialeller familjeminister! Då skulle det bli fråga om en nedrustning av katastrofal art på det socialpolitiska fältet.

Herr talman! Den principiella debatten har ju något förlängts utan att det har tillkommit så mycket principiellt nytt, men jag skall gärna ta upp de synpunkter som herr Romanus har valt att föra fram här. Om vi ser på utvecklingen av barnbidragsbeloppet under den senaste tioårsperioden — alltså efter den bidragshöjning som gjordes 1962 — kan vi konstatera att dagens barnbidrag ligger närmare 400 kronor högre än vad enbart en indexreglering skulle ha inneburit. De bidragshöjningar som regeringen föreslagit under perioden har alltså varit nästan dubbelt så stora som vad man skulle ha erhållit genom en fastlåst indexreglering. Det största felet med herr Romanus” resonemang är väl ändå det begränsade synsätt i fråga om familjepolitiken som detta ensidiga barnbidragstänkande ger uttryck för. Barnbidragen är ju bara en del av familjepolitiken, och vill man diskutera vad som har gjorts måste man ta hela området med i bedömningen. De familjepolitiska insatserna under senare år har som bekant främst inriktats på de grupper som har det största behovet av ökat stöd från samhället. Bostadstilläggen utgör ett direkt komplement till barnbidragen med inriktning på lägre inkomsttagare. Som vi vet har det skett en mycket stark utbyggnad på detta område. Vidare har bidragsförskotten under senare år höjts upprepade gånger och byggts ut betydligt. Vid sidan av de direkt ekonomiska stödåtgärderna görs även betydande insatser för att bygga ut samhällets omsorger om barnen. Jag vill inte alls säga att herr Romanus är omedveten om detta, men jag menar att det också är en väsentlig aspekt i denna diskussion om barnbidragen. Statsbidragen till daghem och fritidshem har höjts i flera omgångar för att underlätta för kommunerna att bygga ut verksamheten. Vi har tidigare under debatten berört detta. En kraftig utbyggnad av daghemmen framstår ju för många familjer som den viktigaste familjepolitiska frågan i dag. När man diskuterar barnbidragen får man inte heller glömma de andra insatser som har gjorts på det familjepolitiska fältet och fält som gränsar därtill, utbyggnad av mödraoch barnavård, barnhälsovård, skoltandvård, skolmåltider och allt detta som ju innebär en direkt avlastning från hushållsbudgeten. Det är viktigt att man har med dessa åtgärder i den diskussion som man för om barnbidragen. Herr Romanus säger att det enda som barnfamiljerna kan vara säkra på är att deras skatt kommer att höjas. Ja, om deras inkomster stiger lär detta ske. Men genom skatten överförs ju till kostnaderna för gemensamma, väsentliga nyttigheter det som man förut fick ta från den privata familjeportmonnän. Vidare säger herr Romanus att två familjer med lika inkomst, varav den ena har barn, naturligtvis har olika bärkraft. Ja, det är alldeles riktigt, och därför är det också rimligt att man har ett barnbidrag för att i viss mån utjämna detta. Men det är givetvis också sant att två familjer med olika inkomst har olika ekonomisk bärkraft. När man arbetar fram ekonomiska stödformer, är det en aspekt som alltid måste vara med i blickpunkten. Men det tycks vara svårt för herr Romanus att se sambandet mellan ekonomiska stödåtgärder och låg inkomst.

Herr talman! Socialutskottets ordförande herr Göran Karlsson sade litet spydigt att det förstår man väl att det är svårt för Romanus att vara tyst när statsrådet Odhnoff har talat. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att herr Göran Karlsson menar, att egentligen borde jag ha varit tyst — man bör inte debattera med familjeministern. Det är ju den enda rimliga slutsatsen av denna ironiska anmärkning från herr Karlssons sida. Den säger väl allt om vad herr Karlsson har för uppfattning om dagens familjeminister. Herr Karlsson hade inte mycket till övers för mig heller. Han ansåg att jag bara hade ägnat mig åt utsvävningar i allmänt tal om matpriser, värdesäkring, Järvafältet och sådana oväsentligheter. Ja, det är också ett ganska uttrycksfullt besked till de människor som har att tas med de höga matpriserna och som inte har någon värdesäkring av barnbidragen. Det är ett besked till TCO-tidningen som har krävt att man skall satsa just på barnbidragen. Det är ett besked till de människor som är oroliga över socialdemokraternas fullständigt benhårda fasthållande vid föråldrade planer för Järvafältet. Inget svar är ibland också ett svar, herr Karlsson, och det var många uttrycksfulla svar som herr Karlsson lämnade genom att ingenting säga den här gången. Herr Karlsson sade heller inte ett ord om de marginaleffekter på en inkomstökning som jag visade med siffror på TV-skärmen. Han hade inte någonting till övers för att detta kan vara ett verkligt problem, och det intressanta är, att det hade inte heller familjeministern — det gjordes inte någon kommentar alls till detta. Utvecklingen av barnbidragen har varit bättre än om man hade haft enbart en indexreglering, säger familjeministern. Ja, det är väl ingen som har krävt enbart en indexreglering, fru Odhnoff, utan det är klart att man måste bygga ut barnbidragen i takt med standardhöjningen. Men det vore ändå en trygghet för barnfamiljerna att veta att de för framtiden alltid har en automatisk värdesäkring och inte bara får mycket ryckvisa höjningar. Det resonemang som fru Odhnoff här har fört mot indexreglering av barnbidragen skulle ju kunna föras även mot indexregleringen av folkpensionerna. Försök med det, så får fru Odhnoff se vilken reaktionen blir! Fru Odhnoff beskyllde mig för ett ensidigt barnbidragstänkande. Skall man undvika att förlänga den här debatten alltför mycket, så får man ta upp det som är mest akut för dagen. Därför tog jag upp just problemet för barnfamiljerna att få pengarna att räcka till och problemet att man inte kan öka sin standard genom egen arbetsinsats. Det är de två svårigheterna som jag tror är huvudproblemen i dag. Det finns andra också — barntillsynen återkommer vi till senare under dagen. Och det står i vår reservation — som finns i riksdagstrycket och som jag därför inte behöver läsa upp i dess helhet — att vi kräver en samlad familjepolitisk reform, alltså en samlad reform av skattesystem och familjepolitik. Det är någonting som vi har krävt med låt mig säga en nykter papegojas envishet under många år i riksdagen, men tyvärr med ringa framgång. Regeringen tillämpar metoden att ena månaden lägga fram det ena förslaget och nästa månad eller nästa år lägga fram det andra förslaget utan samordning. En samordning av skatter och bidrag är naturligtvis en viktig del i familjepolitiken. Vi har i reservationen också pekat på kravet på ett vårdnadsbidrag, som socialdemokraterna tidigare har haft med i sina programskrifter och i sitt familjepolitiska tänkande, även om det för dagen tycks vara undanstoppat någonstans. Men det intressanta och den politiska slutsatsen av familjeministerns framträdande här i dag är att hon icke har ett enda ord att säga om det faktum att många barnfamiljer nu knappast har någon möjlighet att förbättra sin egen standard genom att höja sin inkomst. Det är de här marginaleffekterna som jag visade. Tvärtom har familjeministern för en vecka sedan skrivit under en proposition om nya inkomstregler som inte gör ett dugg åt detta problem. Det är ett viktigt politiskt besked som barnfamiljerna har fått på det sättet. Fru Odhnoff tog också upp mitt uttalande att vad barnfamiljerna kan vara säkra på, det är att skatten höjs om inflationen fortsätter. Ja, om inkomsten höjs, säger fru Odhnoff, får man naturligtvis en skattehöjning. Men det som är intressant är ju detta att även om realinkomsten inte höjs ett enda öre, så får man höjd skatt. Om inkomsten ökar med 5 procent och priserna ökar med 5 procent har man ju samma realinkomst, men man får högre skatt. Man får betala en större andel av sin inkomst i skatt utan att ha fått någon ökad skattekraft. Det är ju därför som vi har krävt värdesäkrade skatteskalor. Och jag tillåter mig säga, herr talman, att lika övertygad som jag är om att barnbidragen kommer att värdesäkras, lika övertygad är jag om att skatteskalorna i sinom tid också kommer att värdesäkras. Det framstår för allt fler människor som orimligt att man skall tillåta inflationen att automatiskt höja skatten, i stället för att låta riksdagen fatta beslut om dessa saker.
Herr talman! Låt mig med anledning av herr Romanus” inlägg säga, att jag har betydligt större respekt för dagens familjeminister än jag möjligen kan få för den skuggminister i en högst eventuell borgerlig ministär som nyss har talat.
Herr talman! Herr Romanus var ju mycket ordrik i sitt senaste anförande, som utmynnade i en kritik för att varken herr Karlsson i Huskvarna eller jag tog upp de siffror om marginalskatteeffekterna, som herr Romanus valde att redovisa på TV-skärmen. De siffrorna är ju tagna ur en motion som avlämnades till kammaren i går, och jag tycker det är litet väl tidigt att på detta stadium kommentera herr Romanus” synpunkter i det fallet. Jag skall emellertid gärna återkomma.
Herr talman! Jag begär inte att statsrådet fru Odhnoff skall kommentera siffrorna i den motion som jag tillsammans med några partikamrater väckte i går. Men hela problemet har ju funnits länge, och det säger rätt mycket att familjeministern inte är beredd att kommentera det. Ni har väl egna siffror! Eller är ni inte medvetna om att ett stort antal människor i det här landet i dag upplever det som ett stort problem att inte genom egen arbetsinsats kunna höja sin standard och möta prishöjningarna? Kan Ni inte kommentera den saken bara därför att Ni inte har sett denna speciella motion av enskilda folkpartister? Det säger i så fall en hel del om vilken kontakt med verkligheten ni har i kanslihuset!
Herr talman! Om herr Romanus vill ha ett allmänt marginalskatteresonemang går det bra att vända sig till finansministern. Jag är säker på att herr Romanus av finansministern kan få det svar han förtjänar.
Herr talman! Det är typiskt för situationen att man hänvisar till ett annat departement. Men marginaleffekterna skapas ju av den samlade inverkan av skatter och bostadstillägg. Vi har hela tiden talat om att det behövs ett samlat grepp på skatter och bidrag. Det går inte att bara hänvisa till någon annan och säga att detta är inte mitt bord. För barnfamiljerna är det en samlad effekt som de känner av. De bryr sig inte om huruvida det är herr Sträng eller fru Odhnoff som åstadkommer marginalbelastningen; de ser till resultatet.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna kom tillbaka till resonemanget om de kommunala bostadstilläggen och sade att han kunde påvisa att det finns ett flertal kommuner där centern, folkpartiet och moderaterna har majoritet, och där de kommunala bostadstilläggen är låga. Ja, herr Göran Karlsson, de kommunala bostadstilläggen varierar. Det finns kommuner styrda av socialdemokrater där de kommunala bostadstilläggen är låga, och det finns kommuner med icke-socialistisk majoritet som har låga kommunala bostadstillägg. Den saken kan man diskutera om hur mycket som helst. Men, herr Göran Karlsson, jag var tidigare inne på orsakerna till detta, och här har jag en motion från 1970, som är väckt av sex socialdemokratiska ledamöter i första kammaren, och den belyser just det förhållande som jag tog upp men som Göran Karlsson fullständigt bortser från. Motionärerna tog där upp två kommuner, den ena med 2 806 och den andra med 46 529 invånare. I den lilla kommunen fanns 761 folkpensionärer och i den stora 1 050. Inte mindre än 27,1 procent av befolkningen i den lilla kommunen var alltså folkpensionärer och bara 2,3 procent i den stora kommunen. De som bodde i den lilla kommunen betalade därför 1:55 per skattekrona till kommunala bostadstillägg, medan de som bodde i den större kommunen bara betalade 23 öre per skattekrona. Då säger dessa motionerande socialdemokrater så här, vilket jag tycker vore värdefullt för Göran Karlsson att läsa: ”Det kan nu konstateras att skatteutjämningsreformen inte medfört likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna att utge skäliga bostadstillägg. Det torde också kunna fastslås att kommunindelningsreformen i detta avseende inte kommer att leda till önskvärd utjämning. Detta innebär att nuvarande standardskillnader kommer att kvarstå om inte nu gällande regler för de kommunala bostadstilläggen ändras.” Och det har riksdagen efter flera års motionerande från centern beslutat. Det är de ekonomiska problemen, Göran Karlsson, som är huvudorsaken till de stora olikheterna. Jag talade om att det sker en övervältring från staten till kommunerna. Det går väl inte att komma ifrån. Göran Karlsson måste ha mycket dålig kontakt med kommunerna och deras ekonomi, om han inte har märkt den förändring som skett i den kommunala utdebiteringen under de senare åren. 1960 betalade Medelsvensson 15 kronor per beskattad hundralapp, medan han tio år senare betalade 21 kronor och i dag betydligt mer. Göran Karlsson menar att det är något av en allmosa staten betalar ut till kommunerna — jag vet inte riktigt hur orden föll. Men staten tar ju in icke så litet i moms, herr Karlsson. Det är ju en fördelningsfråga. När det gäller de kommunala bostadstilläggen och kopplingen med bidragen till barnstugorna refererade jag bara vad som sägs i det utskottsbetänkande som Göran Karlsson själv skrivit under. Slutligen bara några ord till statsrådet Odhnoff. Jag efterlyste förslag från servicekommittén. Statsrådet Odhnoff svarade att det har kommit betänkande och redogörelse. Men såvitt jag vet har det inte lett till några resultat; det har inte lagts fram några förslag.
Herr talman! Faktum är att jag talade om skatteutjämningsbidragen. Att de betyder ofantligt mycket för kommunerna kan inte herr Gustavsson i Alvesta jäva. Jag är medveten om att vissa kommuner kan ha det besvärligt så till vida att de får betala mycket i kommunala bostadstillägg. Men kom ihåg, herr Gustavsson, att det inte bara är de kommuner som har kostnader för folkpensionärer i form av bostadstillägg som har det besvärligt. Om man jämför de båda kommuner herr Gustavsson talade om finner man att den stora kommunen har enorma kostnader för skolor, barntillsyn, osv. som den lilla kommunen inte har. Det skiljer alltså inte så förfärligt mycket som herr Gustavsson ville göra gällande. Låt mig dessutom tillägga att man i samband med övergången till högre moms och sänkt statsskatt för det stora flertalet av skattebetalarna gav kommunerna 500 miljoner kronor till utjämning av det skattebortfall som de fick genom införandet av nya statsskatteskalor. Kommunerna får genom dessa bidrag och genom skatteutjämningsbidragen en kompensation som sannerligen är långt större än vad herr Gustavsson ville göra gällande.

Herr talman! Jag har noterat att herr Karlsson i Huskvarna inte förstår vad han hör och inte förstår vad han läser. Jag kan gå vidare och säga: Han kan inte ens tolka sina egna anteckningar. Alternativt kan han, så journalist han ibland anser sig vara, inte få ned en korrekt anteckning. Han återkommer gång på gång till att jag skulle ha sagt att transfereringarna drar för stora administrationskostnader och därför inte får någon effekt. Nu har jag, herr Karlsson, tagit fram det stenografiska referat av vad jag sade på den här punkten i mitt första inlägg. Där står så här: ”Jag menar inte” — hör på nu herr Karlsson! — ”att en väldig mängd av våra socialmiljarder försvinner på vägen i den meningen att de liksom går bort i hanteringen, i administrationskostnader o. d. På intet sätt är det så. En del av våra metoder är egentligen genialt kostnadsbesparande och enkla. Men ändå är nettoeffekten av våra transfereringar i dag ytterst liten.” Detta var vad jag sade, och jag kan komplettera det något. Jag har sagt tidigare, från denna talarstol vill jag minnas, att t.ex. vårt barnbidragssystem sannolikt har världsrekord när det gäller enkel och billig administration, och det är bra att det är så. Sedan gav jag ett exempel, herr Karlsson, på varför nettoeffekten ändå blir liten. Jag sade att 100 miljoner intagna i skatt och omvandlade till exempelvis barnbidrag bara ökar barnfamiljernas faktiska konsumtionsutrymme med 0,2 procent; och märk väl, herr Karlsson, att däri inte är inräknat ett enda öre till administrationskostnader. Om det kostar pengar att sköta det hela blir det ännu mindre över. Men utan ökade administrationskostnader och med en sådan beräkning ökar konsumtionsutrymmet med 0,2 procent, och det är väldigt litet. Att ökningen blir så liten beror inte på — vilket jag upprepar, hoppas jag, för sista gången, herr Karlsson — administrationen, utan på den ändrade inkomstfördelningen i samhället, som gör att just förmånstagarna själva till mycket stor del med sina skatter får betala sina egna förmåner. Jag nämnde tidigare som exempel Robin Hood och det kunde kanske ha gjorts klarare. Jag sade att han skulle ha blivit förtvivlad om han för att ge en fattig änka ett pund hade varit tvungen att någon annanstans lägga beslag på 50 pund, men han skulle ha varit jämförbar med vår transfereringspolitik om han hade fått gå till änkan och säga: Du skall få ett pund på villkor att du själv bidrar med 60 pence, dvs. 60 procent av det pund som jag skall ge dig. Det är så vårt system i stor utsträckning fungerar, och det är transfereringarna det beror på, inte administrationskostnaderna. Kan vi, herr Karlsson, i fortsättningen slippa höra att någon klagat på hanteringsoch administrationskostnader? Sedan tiger herr Karlsson ute i buskarna, där han i stor utsträckning har dvalts, bildligt talat, under denna debatt. Moderaterna vill ingen utjämning — arma Sverige, säger herr Karlsson, om de borgerliga bildar regering och herr Carlshamre blir socialeller familjeminister. Då blir det nedrustning av stora mått. Herr Karlsson, mina ambitioner sträcker sig inte så långt. Skulle den dag komma då det blir dags att bilda en borgerlig regering och skulle, mot all förmodan, jag få någon möjlighet att välja uppgift i det sammanhanget tror jag inte att jag skulle välja att bli socialeller familjeminister. Jag skulle nöja mig med den enklare sysslan som ordförande i socialutskottet. Denna debatt har visat att behovet av personväxling där är större än i socialdepartementet.
Herr talman! Jag kan självklart inte, med min fattningsförmåga, som journalist jämföra mig med rektorn vid journalisthögskolan, som har visat sin högtstående bildning i alla avseenden i de inlägg han nu har gjort. Jag är naturligtvis tacksam i allra högsta grad över att herr Carlshamre har blivit så klok, i varje fall i slutet av debatten, att han hellre väljer ordförandeskapet i socialutskottet än att bli regeringsledamot. Det är en viss friskhet som kännetecknar herr Carlshamre i det omdömet, men jag är inte säker på att herr Carlshamre kommer att pryda platsen i socialutskottets ordförandestol bättre än han prytt talarstolen i riksdagen idag.
Herr talman! Inte ens i denna korta replik kan herr Karlsson i Huskvarna vara korrekt. Det finns i kammaren icke någon rektor vid någon journalisthögskola; jag är lektor vid journalisthögskolan i Göteborg, vilket är någonting helt annat. I den mån jag har visat prov på någon bildning, herr Karlsson, är det ingenting annat än en enkel förmåga att läsa rätt innantill i ett protokoll eller i egna anteckningar.
Herr talman! Herr Carlshamre har under hela debatten i dag dokumenterat sin motvilja mot socialpolitiska reformer i stort. Han har kamouflerat sina inlägg genom att tala om transfereringar och försökt tala om att det går bort för mycket därigenom. Jag har inte tidigare betraktat herr Carlshamre som mörkblå högerman, men jag är övertygad om att han, när man läser dagens protokoll och verkligen på allvar studerar vad han menat, kommer att framstå såsom sådan. Det är också en upplysning som den här debatten har givit.
Herr talman! Jag vill bara allra sist notera att om någon mer än herr Göran Karlsson i Huskvarna skulle ha fått den uppfattningen att det jag förespråkar är en social nedrustning, någon sorts gammal mörkblå högerpolitik, är min förmåga att rätt fatta, att rätt återge och att rätt uttrycka mina tankar ännu mycket mindre än herr Karlssons.

Herr talman! Vid punkten 2, allmänna barnbidrag, finns en reservation, som jag tillsammans med övriga centeroch folkpartiledamöter i utskottet har undertecknat.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 Under förutsättning att den reservationen vinner kammarens anslutning, yrkar jag bifall också till reservationen 5 under samma punkt.

Herr talman! Det måste vara något fel på uppläggningen av dagens debatt. Nu går vi in på en andra omgång och skall diskutera punkter som tidigare väl är uttömda. Herr Romanus gick upp och talade om barnbidragen. Det var väl därför som herr Karlsson i Huskvarna blev litet irriterad. Han kanske hade sett att man följt debattplanen. Nu har självfallet vem som helst här i kammaren rätt att delta även i den allmänna debatten utan att vara anmäld i förväg, men man kan ändå spara ämnen, som kommer upp strax efter. Detta hade dock det goda med sig att fru Odhnoff gick upp och talade om indexreglering av barnbidragen. Det enda argument hon då lyckades prestera var att indexreglering skulle innebära fastlåsning, då underförstått på en lägre nivå än som vore möjlig om man fattade beslut ryckvis. Det är en ganska tunn och dålig motivering. Det kan inte föreligga något hinder för riksdagen att besluta om ytterligare tillskott även till indexreglerade bidrag på samma sätt som man gjorde med pensionstillskotten till de vanliga pensionerna. Vänsterpartiet kommunisterna upprepar i motionen 471 kravet från flera tidigare riksdagar om att genom indexreglering göra barnbidragen värdebeständiga. Är man överens om att tillförsäkra barnfamiljerna trygghet och skydd mot de ständiga prishöjningarna borde det vara självklart att stödja det kravet. Den senaste tidens aktiviteter från folkopinionens sida angående de höga matpriserna bör ha öppnat ögonen på makthavarna. De ständiga höjningarna av matpriserna drabbar främst barnfamiljerna, allra helst dem som har många barn och/eller barn i övre skolåldern. Den nuvarande ordningen med ryckvisa höjningar genom särskilda riksdagsbeslut har fått till följd att barnbidragen ständigt urholkas. Ibland är höjningarna inte tillräckliga för att täcka penningvärdets ändring efter senast vidtagna höjning. Så t.ex. var förra årets höjning reellt sett 15 kronor för liten i förhållande till läget när bidragen dessförinnan höjdes. Under den mellanvarande tiden hade alltså en 25-procentig urholkning skett. Man skall också veta att en indexreglering bara innebär en värdesäkring men inte någon standardförbättring. För att åstadkomma en sådan krävs dessutom särskilda beslut. Behovet av värdesäkringen har dokumenterats på många områden, t.ex. för pensioner, bidragsförskott m.m. Jag har svårt att förstå att det kan föreligga så stora skillnader mellan dessa bidragsmottagare att barnfamiljerna skall behöva diskrimineras, detta desto mindre som barnbidraget — om man skall döma av utskottsbetänkandet och tidigare debatter i den här kammaren — även i fortsättningen skall utgöra huvudstödet för barnfamiljerna. En sak som ytterligare talar för en värdesäkring är det nya skattesystemet, och som jag ser det borde en naturlig följd av skattereformen ha varit att man indexreglerat barnbidragen. Familjepolitiska kommittén väntas inom en snar framtid förelägga riksdagen förslag till utformning av det framtida ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Enligt vad som framgått av direktiven för utredningen och kommitténs utförda arbete utgår man där ifrån att de allmänna barnbidragen alltjämt skall vara stommen i detta stöd. Vidare skall man behandla frågan om att göra de familjepolitiska förmånerna värdeoch standardbeständiga. I statsverkspropositionen talas det också om att man får räkna med ständiga justeringar uppåt av inkomstgränserna för bostadsbidrag. Detta pekar således på att man ändock överväger en förskjutning av barnfamiljestödet från allmänna barnbidrag till ökade bostadsbidrag. Det framkom också av vad en ledamot i familjepolitiska kommittén yttrade förra året i riksdagen när denna fråga diskuterades, nämligen att man måste frångå generella bidragsformer och gå in för mer riktade åtgärder till ekonomiskt särskilt dåligt ställda grupper. Man fick av det inlägget också ett intryck av — och detta är säkerligen med verkligheten överensstämmande — att dessa grupper är i ständig ökning. Men, herr talman, förbättrat bostadsstöd höjer inte levnadsstandarden. I bästa fall förhindrar det en standardsänkning. De ökade bidragen går till utlånarna av kapital till bostadsbyggandet, till monopolföretagen inom byggnadsmaterielbranschen och till markspekulanter. Behovet av ökat stöd är ständigt stigande, och man tvingas därför att lösa dessa problem innan man kan inrikta sig på verkliga standardförbättringar för barnfamiljerna. Detta är en utveckling som borde ge dem som är ansvariga anledning till en ordentlig eftertanke. Ett beslut om värdebeständighet för barnbidragen på i första hand nuvarande nivå står inte i strid mot behovet av riktade åtgärder till särskilt behövande grupper. Den som påstår det säger också att barnfamiljerna ensamma skall få betala de kostnader som är resultatet av en dålig politik. Bostadsbidragen är, som jag tidigare framhållit, en följd av de ständigt stigande hyrorna, och det kan inte vara riktigt att barnfamiljerna skall straffas för detta. Jag menar alltså, herr talman, att även om en reellt tvingande verklighet styr utvecklingen över kommande familjepolitiska insatser till de allra fattigaste, kan detta inte få utgöra ett hinder för att de allmänna barnbidragen utan uppskov görs värdebeständiga respektive återfår sitt reella värde. Att det finns en familjepolitisk kommitté i arbete kan inte få hindra riksdagen att fatta detta nödvändiga politiska beslut. Skulle den avslagslinjen följts fullständigt, skulle heller inte förra årets beslut om höjningar av barnbidragen ha genomförts. Det faller emellertid på sin egen orimlighet, och det gör också, tycker jag, utskottets avslagsyrkande på vår motion. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen 1 i socialutskottets betänkande nr 5. Herr talman! Jag skall även i korthet gå in på det område för stöd åt barnfamiljerna, som jag i det sagda delvis varit inne på. Det gäller bostadsstödet till barnfamiljerna. Beslut härom har nyligen fattats. Den av inkomstgränsen, från vilken reducering av bostadstilläggen sker och riksdagen fattade beslut om var i blygsammaste laget. Vi avstod för vår del dock att vid beslutstillfället framställa extra yrkande därom. Vi vill dock ge vår mening till känna att en snar uppräkning är behövlig. Däremot har vi i motionen 478 aktualiserat den situation som uppstår när ett barn i en familj omhändertages för samhällsvård och familjen förlorar bostadstillägget. Mot motionärernas önskan om att bestämmelser skall införas, som gör det möjligt att i vissa fall låta bostadstillägg utgå även efter omhändertagande av ett barn för samhällsvård, anför utskottsmajoriteten att det redan finns regler som är generösa och som säger att bostadstillägg utgår, om för samhällsvård omhändertagna barn vistas i hemmet under en tid som motsvarar vanliga skolferier varje år. Men inte ens den regeln är tillräckligt generös. Det förekommer fall, då t.ex. påbörjade behandlingsinsatser med sikte på att socialt anpassa föräldrar eller på annat sätt förbättra hemmiljön inte hinner genomföras på tid som tillåter barnet att vistas i hemmet så länge som skolferier varar. Men då upphör bostadstillägget och därmed försvinner kanske en av möjligheterna att nå avsett resultat. Det borde inte vara någon större svårighet att bygga ut de regler som redan finns, så att en situation som den jag nämnt inte behöver inträffa. Jag yrkar därför bifall till reservationen 4 vid punkten 4 av herr Hagberg.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att säga något om den motion som Bengt Börjesson och jag har väckt och som behandlats av utskottet under punkten 2. När jag nu fått ordet, kan jag inte låta bli att med ett par ord beröra den diskussion om Stockholmsregionen som nyss förts här. Att servicen inte är som den borde vara inom regionen är jag den första att erkänna. Det ställer oerhörda krav på den kommunala ekonomin att planera för en så stark befolkningsökning som Stockholmsregionen har haft och samtidigt vidta angelägna förbättringar i serviceoch boendemiljö i befintliga bostadsområden. Vi anser att boendemiljön är otillfredsställande för människorna i regionen. Det är en av orsakerna till att vi inom centern betraktar den av landstingspolitikerna fastställda och i regionplaneförslaget framlagda befolkningsmålsättningen vara för hög. Vi har i stället velat att åtgärder skall vidtagas för att starkt dämpa inflyttning till regionen och därmed befolkningsökningen. Vi måste någon gång få andrum så att vi kan bygga i fatt. Dessa åtgärder är det dock riksdagen som beslutar om. Sedan tror jag att många med mig intensivt väntar på alla de konkreta förslag, som borde komma ut ur servicekommitténs många betänkanden. Jag övergår sedan till motionen 466 av herr Börjesson i Falköping och mig. Utskottet har visserligen skrivit mycket välvilligt om denna motion, men för att understryka hur vi motionärer sett på frågan vill jag ändå säga några ord. Det gäller frågan om utbetalning av barnbidrag för barn, som på grund av synoch hörselskador tvingas gå i någon av de statliga specialskolorna där de också bor och lever. Enligt nuvarande bestämmelser, 6 § lagen om allmänna barnbidrag, stadgas att för varje kvartal, vid vars ingång kostnaderna för barns vård å anstalt eller för kost och bostad åt barnet helt bestrides av statsbidrag, utgår icke allmänt barnbidrag. Ett undantag finns; allmänt barnbidrag utbetalas för tid då barnet är inackorderat vid nomadskola. Detta innebär att barnbidrag utbetalas i princip för två kvartal under året, första kvartalet som infaller under julferien och tredje kvartalet vars början infaller under sommarlovet. Vi motionärer har ansett att det finns starka skäl för att barnbidraget utbetalas till föräldrarna också de två återstående kvartalen. Det är numera så att barnen i rätt stor utsträckning reser hem så gott som varje veckoslut. De kommer alltså hem på fredagen och är hemma på lördagen och söndagen. Dessutom är de självklart i sina hem över alla längre helger. De minskade kostnaderna för hemmet i förhållande till om barnen bor hemma och går i skola i sin hemkommun blir alltså relativt obetydliga. Detta inte minst om man tar med i bilden att barn som bor hemma regelmässigt har gratis skolfrukost utan att det dras av på barnbidraget. Den utgiftspost där skillnaden för föräldrarna kan bli störst om de har barnen boende hemma i förhållande till om barnen vistas på en statlig specialskola är posten kläder. Det förutsätts nämligen att internatskolan skall köpa kläder till barnen. Nu är de flesta föräldrar inte särskilt glada över att slippa köpa kläder till sina barn. Tvärtom är det ofta en källa till glädje och gemenskap för föräldrar att tillsammans med sitt syneller hörselskadade barn få gå ut och välja kläder. Alla möjligheter till spontana kontakter mellan föräldrar och barn bör ju tas till vara när det gäller barn som genom sitt handikapp ändå har så stora kontaktproblem. Det finns föräldrar som insisterar på att själva få köpa kläder till sina barn. Det går vissa skolor med på, men då får det ske mot rekvisition, vilket många föräldrar upplever förnedrande. Det finns alltså enligt vår mening tungt vägande skäl för att föräldrar till barn som vistas på de statliga specialskolorna för synoch hörselskadade får behålla barnbidraget hela året. Vi förutsätter att familjepolitiska kommittén, som enligt utskottet arbetar också med denna fråga, kommer med ett positivt förslag. Jag har alltså, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan under punkten 2.
Herr talman! Jag antar att kammaren håller mig räkning för att jag gör ett ytterligt koncentrerat inlägg i denna debatt och avstår från att bemöta vad bl.a. herr Romanus sade i sitt inlägg tidigare, även om det funnes stor anledning att gå in på det han tog upp. Familjepolitiska kommittén har till behandling alla de frågor som rör sig kring de olika reservationerna. Det innebär med andra ord att det kommittébetänkande, som väntas inom den närmaste tiden, kommer att ta ställning både när det gäller barnbidragens indexreglering, när det gäller frågan om barn som är intagna för institutionsvård och när det gäller den fråga fröken Andersson sysslade med nyss om barn som lever på skolor utanför hemmet. Eftersom alla dessa frågor berörs i det betänkande som väntas inom kort, nöjer jag mig med, herr talman, att yrka bifall i alla punkter till utskottets förslag.

Herr talman! På den här punkten behandlas bl.a. en motion som avgivits av herr Antonsson, herr Hamrin och mig och som behandlar frågan om Stiftelsen Fokus verksamhet och möjligheterna för en sådan verksamhet i framtiden. Efter vad jag förstår, har motionen behandlats välvilligt av utskottet, och jag finner utskottets förslag om utredning vara en tillfredsställande åtgärd. Det var väl ungefär den bedömningen herr Hamrin gjorde tidigare i dag. Men jag anser det ändå viktigt, herr talman, att få till protokollet framföra några synpunkter som en komplettering till vad utskottet säger. Det första skulle vara att det är viktigt att snabbt komma fram till en riksomfattande lösning av de här problemen, som gäller en relativt liten grupp svårt rörelsehindrade och deras boendeoch serviceförhållanden. Det är sju år sedan Röda Fjädern-aktionen kom att rikta blickarna på ett särskilt sätt på dessa problem. Stiftelsen Fokus har visat att det går att lösa problemen och att göra det på ett sätt som de handikappade anser vara bra och som förefaller kunna göras till för samhället rimliga kostnader. Därför är det viktigt att frågorna om såväl organisation och administration som kostnadstäckning kan lösas så snabbt som möjligt. Det andra jag skulle vilja säga är följande. Socialutskottet vill att det för utredningen skall påpekas att primärkommunerna har ett förstahandsansvar för den sociala omvårdnaden.

Det gäller ju, som jag inledningsvis sade, ett fåtal människor. Framför 125 allt i glesbygderna är problemen stora, och åtskilliga av dem det här gäller befinner sig just i glesbygdskommunerna, där möjligheterna att lösa frågorna är ganska små. Skall inte de handikappade tvingas in i vårdinstitutioner och vårdhem, fordras det en riksomfattande planering. Det är med andra ord nödvändigt att man får en lösning där staten genom sitt engagemang kan garantera de handikappade reella möjligheter, oberoende av var de råkar vara födda eller bosatta.

Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till vad utskottet har hemställt.
Herr talman! Utskottet har behandlat den här motionen mycket välvilligt — helt naturligt, därför att det har rått ett mycket positivt intresse och en stor förståelse för de här frågorna inom utskottet och hos de enskilda ledamöterna. De frågeställningar som fröken Ljungberg här tar upp strider inte på något sätt mot det som utskottet har skrivit, utan utskottet har sagt att utredningen bör arbeta med utgångspunkt från att förstahandsansvaret för handikappvården åvilar primärkommunerna. Utskottet har också sagt att med hänsyn till att både primärkommuner och landsting är nära knutna till stiftelsen man får räkna med ett aktivt intresse för att det blir en sådan här utredning. Utskottet har skrivit att detta bör ges Kungl. Maj:t till känna, och vi utgår då helt naturligt ifrån att den här utredningen kommer till stånd, och vi hoppas att den snart skall kunna lägga fram ett förslag. Jag ber också att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Samhällets barntillsyn är nödvändig för att vi skall kunna förverkliga målet jämlikhet mellan män och kvinnor. För att kvinnorna skall betraktas som en likvärdig arbetskraft är det nödvändigt att de som önskar, både män och kvinnor, har möjlighet att hålla kontakt med förvärvslivet även när man har små barn. Fortfarande finns det, som vi alla vet, ett mycket stort otillfredsställt behov av kommunal barntillsyn. Detta trots att det har skett en icke oväsentlig utbyggnad av servicen på det här området. Jag skall lämna en praktisk illustration till hur det här kan fungera. I min hemkommun Sollentuna hade vi tidigare 600 barn i daghemskön. Sedan 1967, när kommunen fick en ny ledning, har antalet platser i daghem, fritidshem och familjedaghem mångdubblats, men nu är kön uppe i 1 000 barn. Det är alltså en större kö än vi hade, när vi i stort sett inte hade några daghemsplatser. Det beror helt enkelt på att människor vet att nu lönar det sig att anmäla sig till kön. Samtidigt har också den kvinnliga förvärvsintensiteten ökat väsentligt. Nu har vi efter en tid av mycket stark utbyggnad, procentuellt sett — det är inte så svårt, när man har ett lågt utgångsläge — kommit in i ett något kärvare läge för barntillsynen. I många kommuner är man nu tveksam, om man kan fullfölja utbyggnadsplanerna. Man höjer avgifterna mycket starkt. Det finns risk för att familjedaghemsverksamheten, som på många håll har varit det där dragspelet som man kunnat anpassa med hänsyn till efterfrågan, nu stramas åt, därför att också den har blivit ganska dyr. Det är skälet till att vi vill ha högre statsbidrag. Folkpartiets representanter i socialutskottet har i år liksom förra året reserverat sig för högre statsbidrag till driften av barnstugor. Men nu säger någon, och det har också sagts här i dag tidigare av familjeministern, att bidraget har ju höjts, nämligen i höstas. Ja, det är visserligen riktigt, men det var ju kompensation för kommunernas ökade kostnader för bostadstillägget. Det framhölls ju i höstas. Har man glömt det nu? Jag har trots försök inte kunnat hitta någon hänvisning i statsverkspropositionen till att den här höjningen skulle vara en kompensation. Nu verkar det som om man ville framställa det som att vi, eftersom vi nu har höjt bidraget till daghem, därmed skulle ha uppfyllt de önskemål som har framställts från många håll. Det är ju med förlov sagt en något enkel bokföring. Till önskvärdheten av en utbyggnad av barntillsynen kommer också nu de effekter av marginalskattetyp som de nya avgifterna i många kommuner medför. Enligt Kommunförbundets rekommendation har man en starkt inkomstgraderad skala, som bidrar till att många människor säger att det inte lönar sig att öka sin arbetsinsats. Därför vore det önskvärt, som folkpartiets ordförande Gunnar Helén har på pekat, att man övergick till en enhetlig daghemstaxa. Men det är självklart att den inte får bli för hög, och det är ytterligare ett skäl för att höja statsbidraget. Landsorganisationen har krävt ökat statsbidrag, senast vid sin kongress förra året. Det är ju ekonomiskt motiverat, eftersom daghemmen för staten är en lönsam affär, medan de för kommunerna fortfarande innebär nettokostnader. Det har bl.a. visats i en bok som LO har gett ut. Man kan fråga sig — och den frågan kan det kanske vara särskilt motiverat att ställa till fru Sigurdsen, som brukar föra LO:s talan i dessa frågor: Är LO nöjd med den höjning som gjordes i höstas? Eller hur länge vill LO vänta på nya utredningar innan man på nytt kräver en höjning av statsbidraget? Familjedaghemmen är oundgängligen nödvändiga i dagens situation. De mellan 40 000 och 50 000 daghemsplatserna räcker ju inte på långt när. Familjedaghemmen har motarbetats av socialdemokraterna under många år. Till slut tillsattes en utredning som vi hade krävt, och vi fick sedan statsbidrag till familjedaghemmen. Dagbarnvårdarna har också fått en bättre ersättning. I den ledare i Aftonbladet som jag citerade tidigare finns många intressanta tankar. BI. a. framhåller man att ”dagmammorna har varit fruktansvärt underbetalda. Ingen har brytt sig om deras ambition att ge små barn en allsidig och näringsrik kost, något som verkligen kostar en hel del pengar”. Detta sagt apropå Skärholmsdemonstrationerna. Det har skett en förbättring genom att dagbarnvårdarna sent omsider har fått ett avtal, men det har också lett till att familjedaghemmen har blivit en dyrare tillsynsform. Det i sin tur ökar angelägenheten av att även där statsbidragen höjs. I en reservation från folkpartiet och centern föreslås att bidraget skall höjas till 50 procent från nuvarande 35 procent av kommunernas kostnader. Det skulle motsvara åtminstone den höjning av daghemsavgifterna som genomfördes i höstas, och som vi för vår del vill göra till en reell höjning genom att också ge kommunerna kompensation på annat sätt för de ökade bostadstilläggen. Det har riksdagen tyvärr just avslagit, men det hindrar inte att det kan vara motiverat att höja bidragen till familjedaghemmen. Reglerna för statsbidrag — kvotregeln och balansregeln — har också under hela sin existens varit föremål för kritik. De har lett till att många kommuner som skulle ha behövt bidragen inte har kunnat utnyttja dem. Nu har familjeministern till en del tagit intryck av kritiken, och det är naturligtvis bra. Det är bara synd att vissa av familjedaghemmens motståndare inte ger sig utan vill gå emot familjeministern som nu har kommit på bättre tankar. Något skrattretande är det argument som anförs för att ha kvar reglerna, nämligen att det pågår en utredning. Det argumentet duger inte längre, i varje fall inte på familjepolitikens område. I höstas gjorde man ju det till dess ganska ovanliga att man beställde en PM från en utredning och lade innehållet i denna PM till grund för beslut som kostade 300 miljoner kronor, utan att utredningen egentligen hade tagit ställning till promemorian. Då kan man inte nu hävda att vi måste invänta barnstugeutredningens betänkande, i synnerhet som det inte ingår i utredningens uppgift att ta ställning till själva statsbidragsreglerna, såvitt jag har förstått. Jag tycker att det är utmärkt, detta som hände i höstas. Det gjordes klart att man inte bara kan hänvisa till utredningar när man vill förhindra genomförandet av viktiga beslut och viktiga reformer. Det bör inte vara så att regeringen kan begrava den ena frågan efter den andra genom att hänvisa dem till utredningar. Är det någonting som är angeläget bör man handla och sedan får man vidta justeringar när utredningen blir färdig. I detta fall borde det vara så mycket lättare. Det är väl ändå inte någon som tänker sig att dessa regler kommer att överleva behandlingen i utredning och remissyttranden, när man skall konstruera det statliga stödet till framtidens barntillsyn. Varken den regel som fru Odhnoff vill avskaffa eller kvotregeln, som hon inte vill avskaffa, kommer att ha någon plats i det framtida bidragssystemet. Det tror jag de kan intyga som i det praktiska livet försöker att tillämpa dessa mycket krångliga regler. Därför är det lika bra att ta bort dem med detsamma. Då kan vi ändå ge de kommuner ett gott stöd som i dag kämpar med stora svårigheter att hålla uppe denna viktiga tillsynsform — med de kostnader och de allmänna ekonomiska bekymmer som man har. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 6, 8 och 9.

Herr talman! Den här frågan om balansoch kvotreglerna har vi ju diskuterat vid flera riksdagar. Vi har tagit upp frågan i motioner vid flera tillfällen och försökt påvisa att dessa regler medför att en del kommuner inte har möjlighet att utnyttja det statsbidrag som står till förfogande. När man nu äntligen kommit fram till att man kan avskaffa balansregeln så hälsar vi naturligtvis det med tillfredsställelse. Ännu bättre hade det varit om man hade tagit steget fullt ut och även avskaffat kvotregeln. Jag har den bestämda uppfattningen att man får inte fram en enda plats ytterligare ute i kommunerna genom att ha kvotregeln kvar. I stället kan det verka på motsatt sätt. Jag tycker också att det är att nägot underkänna kommunernas vilja och kunnande när det gäller dessa frågor. Jag tror att kommunerna på bästa sätt försöker lösa barntillsynsfrågorna, men många gånger är det ekonomiska problem som lägger hinder i vägen. Jag tror nog att de som jobbar i kommunerna känner till detta. Det är ju dock så att det är de sociala kostnaderna och kostnaderna för skolan som är de tunga posterna i dag. Därför har jag litet svårt att förstå att inte statsrådet Odhnoff ville avskaffa även kvotregeln. Lika svårt har jag att förstå de motionärer och reservanter som kräver att balansregeln skall stå kvar. Det skulle vara intressant att höra vad man egentligen vinner med detta. Herr Romanus har tidigare utvecklat synpunkter på detta liksom på behovet av att få en höjning av statsbidraget till daghemmen. Vi har ju yrkat att statsbidraget höjs från 35 procent till 50 procent av kommunens nettokostnad för barndagvården. Det är i reservationerna 8 och 9 vid punkten 9, ”Bidrag till kommunala familjedaghem”, vi framfört de här synpunkterna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till dessa två reservationer.